Herr talman! Bo Södersten frågade mig var vi i centern egentligen står i den här frågan. Det framgår av den reservation som jag och Britta Hammarbacken har fogat till finansutskottets betänkande 8. Vi konstaterar, i likhet med dem som sysslar med de här frågorna dagligen, nämligen riksgäldskontoret och riksgäldsdirektören, att det blir svårt att upprätthålla två räntenivåer i framtiden, i synnerhet då ränteskillnaden blir så stor på de olika nivåerna som den är i dag. Den skillnaden tenderar att öka ytterligare. Därför har vi sagt att vi snabbt måste se över detta för att hitta andra former för att finansiera underskott och utgivning av obligationer. Vi har tidigare, som framhållits av Lars Tobisson, haft en reglerad marknad där krediter först har skaffats till bostadsbyggandet och till jordbrukets kapitalförsörjning. Det har ju fungerat. Men i ett läge där underskottet är kraftigt och statsupplåningen stor kan man inte gå på i ullstrumporna, utan vi måste ändra formen för upplåning och placering av statspapper.

Herr talman! Bo Södersten valde det här tillfället för att upprepa några av de myter som socialdemokraterna använder sig av i den ekonomisk-politiska debatten. Det gäller först resonemanget om vad som förklarar det stora budgetunderskottet. Där är sanningen den, att om man väljer en annan utgångspunkt, före 1976, kan man finna att budgetunderskottet då var störr. Dessutom fick vi det största budgetunderskottet budgetåret 1982/83, huvudsakligen till följd av de åtgärder som den nya socialdemokratiska regeringen vidtog fr.o.m. oktober 1982. Den andra myten är att socialdemokratin sedan regeringsskiftet på något sätt skulle varit framgångsrik i inflationsbekämpningen. Så förhåller det sig inte. Inflationen i Sverige har tvärtom alltsedan regeringsskiftet 1982 legat högre än i jämförbara länder i industrivärlden. Nu, herr talman, är den diskussionen för min del avslutad med detta. Jag tänker inte fortsätta någon debatt — varken med Bo Södersten eller med Kjell-Olof Feldt. Jag vill bara konstatera att det är samma myter som upprepas från talarstolen i dag som vid tidigare tillfällen. Sedan är det så, Bo Södersten, att likviditetskvoterna för bankerna avskaffades för inte så länge sedan, och man införde systemet med riksobligationer. Nu säger Södersten att man måste motverka följderna av detta genom ändrade regler i fråga om placeringsplikt. Det är klart att de som är verksamma inom AP-fonderna och försäkringsbolagen i hög grad känner av ryckigheten i åtgärderna från regeringens sida. Jag sade i mitt anförande att man måste ha förståelse för dem som känner behov av fasta spelregler på det här området. Det här förslaget går i all enkelhet ut på att man skall klara en del av det stora budgetunderskottet i statsbudgeten genom att AP-fonder och försäk ringsinstitut skall få lägre ränta på sin utlåning än marknadsräntan. Det är den enkla innebörden. Effekten av det kan bli två saker. Det kan innebära att instituten måste öka sina intäkter. Det går litet lättare för AP-fonden som kan se till att höja ATP-avgiften. Det är inte fullt så lätt för t.ex. SPP, som | inte utan vidare kan öka intäkAterna eftersom man inte har någon beskattningsrätt, utan där får man naturligtvis tumma på sina pensionsutfäs | telser. Det är därför jag har sagt att detta förslag innebär att man på ett förtäckt sätt vältrar över en del av ansvaret för att klara budgetunderskottet från riksdag och regering till pensionsoch försäkringstagare. Det hade varit snyggt om man velat redovisa detta öppet, och det hade också varit snyggt om regeringspartiets talesman hade gått in i den debatten och förklarat för försäkringstagare och pensionärer i det här landet, att nu kommer ni att få vara med och betala en del av budgetunderskottet, därför att vi, socialdemokraterna, inte har orkat göra de besparingar som behövs för att klara underskottet i statsbudgeten.

Herr talman! När jag hör borgerlighetens företrädare här kommer jag att tänka på några ord av 1600-talsförfattaren La Rochefoucauld. Han skrev ien av sina maximer: Alla klagar över sitt dåliga minne, men ingen klagar över sitt dåliga förstånd. Jag skall inte uttala mig om herrarnas förstånd, men det är uppenbarligen så, att minnet är mycket bristfälligt. Ingen av er har kunnat svara på de ändå mycket enkla frågor som jag ställde och som har högsta relevans för diskussionen. Låt mig därför göra en påminnelse. Hur såg saker och ting ut under de borgerliga åren? Jo, när ni 1980 började tillämpa lagen om placeringsplikt, låg inflationen och pendlade mellan 13 och 1596. I augusti 1980 var den uppe i 15,5 20. Samtidigt var räntan på de prioriterade obligationerna mellan 11 och 12 76. Det här innebar alltså att realräntan hela tiden var negativ. Det är verkligen inte att undra på att ni då måste börja tillämpa den här tvångslagstiftningen. Vad innebär det för de pensionärer som ni nu ömmar så förfärligt för? Jo, ni var verkligen de som fullständigt skamlöst drog pengar av dessa personer, genom att se till att vi hade negativa realräntor och därigenom alltså fick en negativ avkastning också på pensionskapitalet. Hur ser det ut i dag? Jo, i dag har vi höga realräntor. Det är så att pensionsstiftelser och försäkringsbolag aldrig någonsin har haft en så hög real avkastning på sina medel som de har i dag. Sedan kan vi naturligtvis önska att avkastningen skulle vara ännu högre. Men om man sätter in sakerna i ett helhetssammanhang tror jag man inser, att det också är andra ting som måste tas in i bilden. Vi har givetvis från socialdemokratiskt håll inte förnekat, att placeringsplikten också är ett medel för att ta hänsyn till statens, till jordbrukets, till bostadsförsörjningens behov av kapital. Det är en självklarhet. Men det befängda i er ansats är att ni försöker att helt förneka verkligheten. Ni försöker att helt bortse från de problem som finns. Därför saknar ni också totalt trovärdighet i er framställning på den här punkten.

Herr talman! Bo Södersten tillförde inte debatten om placeringsplikten något nytt. Jag har dessutom erfarit att finansministern avstår från att gå upp i debatten. Jag tänkte därför återkomma till den fråga som finansministern även förra gången vägrade att beröra i en debatt med mig. Och jag kan göra det på ett sätt som kanske indirekt ger Bo Södersten svar när det gäller hans bryderier. Det man brukar åberopa i detta sammanhang är utvecklingen i Danmark, där det nu införts en realränteskatt. Då skall vi komma ihåg att det har skett mot bakgrund av mycket mer extrema förhållanden än vad som har gällt i Sverige. När den socialdemokratiska regeringen i Danmark såg sig tvungen att avgå hösten 1982 och lämna plats för en borgerlig koalition under konservativ ledning var ekonomin så körd i botten och framtidstron så dålig, att räntan på statens obligationer rusat upp till 22 96. Sedan dess har den borgerliga regeringen Schläter fört en framgångsrik ekonomisk politik, som t.ex. pressat ned inflationstakten under den i Sverige. Obligationer till 22 90 ränta får då en real avkastning på ca 1790. Det uppkommer väldiga värdestegringar, som verkar störande på det ekonomiska saneringsarbetet. I Sverige har vi aldrig varit så illa ute som Danmark på Anker Jörgensens tid. Vad Bo Södersten än må säga om det borgerliga vanstyret förde det aldrig upp obligationsräntan över 20 9o. Att nu i efterhand, som skett i Danmark, ändra på villkoren i ingångna avtal — vilket det här rör sig om — är alltid otrevligt. Men måste det görss tycker jag faktiskt att det är värre att göra det på det smygande sätt som regeringen ger prov på genom skärpningen av placeringsplikten. Man får ju ett tillstånd av rättslöshet när man kan, som det har visat sig, ändra villkoren under löpande verksamhetsår och faktiskt med retroaktiv verkan. Då är det faktiskt rakare och öppnare att tala om vad man gör genom ett förslag till lagstiftning om realränteskatt. Då vet kapitalmarknadsinstituten vad de har att rätta sig efter. Då kan försäkringssparare och pensionärer direkt avläsa att statsmakterna menar att de skall få det så här mycket sämre. Missförstå mig inte nu, finansministern! Jag är angelägen om att säga att jaginte tycker om vare sig placeringsplikt eller. realränteskatt. Men jag tycker att det är fel, såsom sker i debatten, att framställa placeringsplikten som något slags lindrigare pålaga för pensionärer och försäkringstagare än vad en realränteskatt skulle vara.

Herr talman! Med anledning av Bo Söderstens polemiska inlägg kan jag väl säga att det säkerligen finns brister i mitt förstånd och i mitt minne. Man jag tror att jag minns en sak, Bo Södersten, och det är argumentationen under ATP-debatten, när socialdemokraterna valde att införa ett pensionssystem, byggt på fördelningsprincipen i stället för på premiereservprincipen. Om någon i den debatten hade beskyllt socialdemokraterna för att man skulle ta ifrån pensionärerna en del av deras pengar genom att tvinga AP-fonderna att placera de fonderade medlen på ett mindre förmånligt sätt, tror jag att det hade sagts att det var att misstänkliggöra socialdemokratin. Ingen har under ATP-systemets tid riktat den kritiken mot systemet. Bo Södersten flyr nu undan hela denna diskussion. Vilken blir effekten för försäkringstagarna och pensionärerna, om man ålägger AP-fonderna och försäkringsbolagen att låna ut pengar till en lägre ränta än de eljest skulle kunna få? Det kan, Bo Södersten, bara bli ettdera av två resultat: antingen måste ATP-systemet och försäkringsbolagen kompensera sig genom höjda ATP-avgifter och höjda försäkringspremier eller också kommer man inte att klara de åtaganden man har i det allmänna pensionssystemet eller när det gäller de privata pensioner som är tecknade i SPP eller på annat håll. Detta belyses entydigt av de remissyttranden som här har avgivits och av den skrivelse som Sveriges arbetsledareförbund har ingivit till finansutskottet. Jag tycker att Bo Södersten klart skulle kunna säga: Syftet är att pensionärer och försäkringstagare skall ge sitt bidrag för att täcka budgetunderskottet. Effekterna blir högre avgifter och premier. Socialdemokraterna har valt denna metod för att klara en del av de problem som budgetunderskottet medfört och därför att man icke orkar med besparingar i statens utgifter. Detta, herr talman, är den verkliga innebörden. Det tråkiga är att socialdemokraternas talesmän försöker dölja den verkliga avsikten.

Herr talman! Om vi över huvud taget skall kunna orientera oss i tillvaron, kan vi inte helt glömma det förflutna, det som ligger bara några få år tillbaka i tiden. Jag ställde några enkla frågor till borgerlighetens företrädare. De vägrar enstämmigt att svara. Rolf Rämgård kan inte ge besked om huruvida centern är för eller emot prioriterade obligationer när det gäller jordbruket. Skälet är med all sannolikhet att man vill ha dessa obligationer. Men samtidigt närmar sig ett val, och då försöker man att linjera upp sig i de borgerliga leden. Vi kan inse problemet med att använda prioriterade obligationer. Men vad var det i själva verket som hände under den borgerliga tiden? Jo, ni använde prioriterade obligationer i en utsträckning som aldrig har hänt förr eller senare. Ni sålde under fem år ut sådana till ett värde av 118 miljarder. Under ert senaste fulla regeringsår, 1981/82, emitterade ni prioriterade obligationer för hela 52 miljarder, i sanning ett mycket svårslaget rekord. Ja, så såg den borgerliga verkligheten ut. Under de senaste två åren har vi varit på väg mot en mycket effektivare och mer marknadsinriktad kreditpolitik. Vi socialdemokrater har ingen särskild förkärlek för prioriterade obligationer och placeringsplikt. Om den framgångsrika utvecklingen hos svensk ekonomi fortsätter, är det också mycket möjligt att vi om något år kan undvara regler om placeringsplikt. Men tills vidare måste vi använda dem som ett medel bland andra i saneringen av svensk ekonomi. Vad beträffar budgetunderskotten och statsskuldens tillväxt vet vi att budgetunderskotten nu inte uppgår till mer än räntorna på den statsskuld som ni har dragit på oss. Vi har sänkt dessa underskott mycket kraftigt. Det gör att vi driver en betydligt mer effektiv ekonomisk politik än som skedde under de borgerliga åren. Vi ser också frukterna av detta. Inflationen sjunker, budgetunderskotten minskar och tillväxten är på nytt tillbaka i svensk ekonomi.

Herr talman! Om några dagar skall vi fira jul. Det som kännetecknar juletid är glädje och förväntningar. Jag kan emellertid inte med bästa vilja i världen säga att jag känner någon glädje, när vi nu skall diskutera regeringsförslaget om att införa förnyelsefonder. Tvärtom tycker jag att det är trist och olustigt att vi skall drabbas av nya fonder. Den socialdemokratiska regeringens uppfinningsrikedom för att komma åt Sveriges företagare saknar tydligen inga gränser. Fondoch skattetrycket på företagarna i det här landet har ökat mycket snabbt efter regeringsskiftet 1982. Man dränerar företagen på pengar genom skattehöjningar, likvidindragningar och olika fondavsättningar. Regeringen drev igenom införandet av löntagarfonderna mot — vågar jag påstå — en majoritet av svenska folket. Men det räcker inte med dessa fackföreningsfonder. Nej, ytterligare en fond skall införas, nämligen en förnyelsefond. Ja, vad man än kan säga om regeringens förslag, inte vittnar de om någon förnyelse från regeringens sida när det gäller att komma till rätta med balansproblemen i Sveriges ekonomi. Regeringen använder samma ohållbara argumentering för de s.k. förnyelsefonderna som för de kollektiva fackföreningsfonderna, nämligen att avsättningar till förnyelsefonderna ”beaktas vid beräkningen av tillgängligt löneutrymme”. Detta var som bekant ett av huvudargumenten för löntagarfonderna, men alla vet, t.o.m. regeringen, att dessa inte har haft någon dämpande effekt på lönekraven. Omfattningen av förnyelsefonderna blir mindre än hälften så stor som löntagarfondernas. Hur kan man i regeringskansliet tro och torgföra tanken, att förnyelsefonderna skulle verka återhållande på lönekraven? Det är ju en optimism som inte är av denna världen. Det är mig också fullkomligt obegripligt att någon kan tro att tvånget för företagen att avsätta medel för utbildning av anställda och för forskning och utvecklingsarbete skulle stimulera något företag. Vi känner väl alla till uttrycket att även om man kan tvinga hästen till krubban, kan man aldrig tvinga hästen att äta. På liknande sätt är det med våra fria svenska företag i en fri marknadsekonomi. Skall de förbli livskraftiga, måste de i frihet få använda sina intjänade överskottsmedel. Regeringens forskningsoch utvecklingspolitik har under det senaste året varit mycket motsägelsefull. För ett år sedan avskaffade regeringen det skatteavdrag företagen då fick göra för utvecklingskostnader. Det var för dyrt, sade regeringen. Nu vill regeringen lagstiftningsvägen tvinga företag att göra avsättningar till forskning och utveckling. Men nu skall facket ha vetorätt och regeringen bestämma hur företagen skall använda pengarna. Jag vill inte påstå att man inte har kunnigt folk i regeringskansliet. Det finns säkert begåvat folk där också. Men jag är väldigt tveksam om där finns folk som vet hur företagen arbetar och fungerar. Man verkar vara omedveten om hur exempelvis de mindre och medelstora företagen driver sin utbildningsoch forskningsverksamhet. Jag råkar, herr talman, ha närapå livslång erfarenhet av hur den mindre företagsamheten arbetar och verkar. Jag är, höll jag på att säga, född småföretagare. Småföretagandet har alltid varit min livsluft. Det känns tryggt att veta vad man talar om. Jag har inte behövt läsa mig till en uppfattning. Min erfarenhet är att utbildningsarbetet i de mindre företagen sker på verkstadsgolvet, i lagerlokalen, på kontoret. Det är inte fråga om att skicka de anställda på dyrbar kursverksamhet till någon skola eller vad det är fråga om. Lärarna finns på arbetsplatsen — de utgör en del av arbetslaget. Så är det bara. Idéerna till nya eller förbättrade produkter får man under arbetets gång. Man har inte råd att avlöna några som sitter och bedriver djupsinnig forskning. Men genom förslaget om förnyelsefonder tvingas en rad företag bekosta forskning som inte är av något större värde för deras verksamhet. Regeringen kan omöjligen hävda att de stora företagens forskningsoch utbildningsinsatser skulle ha varit för små och felinriktade. Se på Volvo, som i år lägger ner omkring 3 miljarder kronor på forskning och utbildningsverksamhet. Herr talman! Regeringen måste ha fått det här med fonder på hjärnan. Jag vet inte hur många fonder vi har fått under senare år. Men om det vore så att man löser problem genom att inrätta nya fonder, då skulle vi ha löst Sveriges ekonomiska problem vid det här laget. Regeringens fondförslag på olika områden löser inga problem. Tvärtom, de försvårar för företagen att anpassa sig till de förändringar som ständigt pågår i en marknadsekonomi. Vi säger också nej till den i propositionen föreslagna höjningen av inbetalningskvoten till allmänna investeringsfonderna — från 50 96 till 75 96. Det finns ingen anledning till detta, menar vi, eftersom skattesatsen uppgår till 52 96. Jag sade att jag inte kände någon glädje och förväntan när vi skulle behandla frågan om att införa förnyelsefonder. Djupt i mitt inre hyser jag dock förhoppningar om en politisk ändring nästa höst. Jag hoppas att vi den 15 september 1985 får ett regimskifte här i landet. Det skulle vara glädjande att få byta ut alla socialdemokratiska statsråd mot borgerliga statsråd, som Nr 56 bedriver en bättre och mera företagsvänlig politik, en regering och en majoritet här i riksdagen som snabbt avskaffar fonder och andra hinder som försvårar för näringslivet. Det skulle hjälpa Sverige. Detta är min julhälsning eller kanske rättare sagt min nyårsönskan. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3 vid finansutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Det egentliga argumentet för införande av förnyelsefonder är att påverka 1985 års avtalsrörelse. Regeringen anser sig ha en uppgörelse med löntagarorganisationerna om att den totala lönekostnadsökningen för 1985 skall stanna vid 5 96. Olika företrädare för organisationerna har också i allmänna uttalanden anslutit sig till S-procentsnivån, men de reella förhandlingarna som pågår tyder på att det verkliga slutresultatet kan komma att ligga betydligt högre. Som exempel kan nämnas de just nu aktuella kraven från Metallindustriarbetareförbundet i vad gäller förändringen av sjukförsäkringen. Det finns således inga säkra tecken på att förnyelsefonderna skulle få någon positiv effekt på de pågående avtalsförhandlingarna. För ett år sedan föreslog regeringen införande av kollektiva löntagarfonder för att åstadkomma en avtalsrörelse 1984 på låg nominell nivå. 1984 års avtalsrörelse blev i realiteten ett fiasko. Löneökningstakten tycks nu när facit snart föreligger t.o.m. bli någon eller några procent högre än för 1983. Jämfört med våra viktigaste konkurrentländer tycks löneökningstakten komma att hamna på dubbelt så hög nivå. Löntagarfonderna hade uppenbarligen ingen som helst positiv effekt på avtalsrörelsen 1984. Den internationella högkonjunkturen och devalveringarna 1981 och 1982 har medfört att vinstnivån i näringslivet kraftigt ökat under åren 1983 och 1984 jämfört med under lågkonjunkturåren 1980-1982. Vinstnivån 1983/84 är dock inte anmärkningsvärt hög, om man ser den i ett längre perspektiv, t.ex. om man jämför den med den normala vinstnivån i näringslivet under 1950 och 1960-talen. Enligt vår mening behövs en vinstnivå av den storleksordning som gällt de två senaste åren för att stimulera till den förnyelse och de investeringar som är nödvändiga för det svenska näringslivet. Jag anser således att den nuvarande vinstnivån snarast är att betrakta som normal, och därför inte motiverar kompletterande åtgärder av fördelningspolitiska skäl, t.ex. i form av förnyelsefonder. Det finns redan en hel flora åtgärder som på olika sätt drar in företagens likviditet för 1985 med storleksordningen 20 miljarder kronor. Därutöver tillkommer bolagsskatten. Skulle nu även förnyelsefonder införas innebär detta en inlåsning av ytterligare 5-10 miljarder kronor för företagen. Förnyelsefonderna skall enligt regeringen utnyttjas av företagen till utbildning av anställda samt forskning och utveckling. För att medlen skall få tas i anspråk krävs ett byråkratiskt ansökningsförfarande där först de lokala fackföreningarna skall yttra sig och sedan statens industriverk skall besluta. Redan i dag är det självfallet en strategisk överlevnadsfråga för varje företag 123 att utbilda sin personal samt bedriva framsynt forskning och utveckling inom sitt verksamhetsområde. För detta behövs inga statliga pekpinnar eller byråkratiska ansökningsförfaranden. Vi inom centern avvisar således bestämt, såväl av formella skäl som av ett antal reella skäl, införande av förnyelsefonder. Däremot anser vi att ett återinförande av det s.k. fou-avdraget på ett bättre sätt än förnyelsefonderna kan tillgodose kravet på utbildning, forskning och utveckling inom olika företag. Detta avdrag hade stor betydelse för den långsiktiga planeringen för forskningsinsatser och finansiering av nya forskningsprojekt. Inte minst gällde detta för de mindre och medelstora företagen. Med fou-avdragen var det också företagen själva, och inte myndigheterna, som beslutade om olika forskningsinsatsers omfattning och inriktning. Regeringen har också i proposition 86 föreslagit att inbetalningskvoten vid avsättning till allmän investeringsfond skall höjas från nuvarande 50 9o till 75 Jo. Orsaken är att aktiebolagens skattesats, 52 20, och vinstdelningsskatten, 20 96, tillsammans gör det skattemässigt förmånligt för vissa företag att göra avsättning till allmän investeringsfond, även om de inte har några aktuella investeringsplaner. Centern har bestämt tagit avstånd från kollektiva löntagarfonder och därmed också från vinstdelningsskatten. Vi har tillsammans med moderata samlingspartiet och folkpartiet utfäst oss att avveckla löntagarfonderna och avskaffa vinstdelningsskatten så snart det finns parlamentariska förutsättningar för detta. Mot den bakgrunden anser vi självfallet inte att vinstdelningsskatten kan anföras som motiv för en höjning av inbetalningskvoten. Att bolagsskattesatsen med några procent överstiger 50 70 anser vi inte i sig vara tillräckligt skäl för att höja kvoten. Vi avvisar därför propositionen även i den del som gäller inbetalningskvoten vid avsättning till allmänna investeringsfonder. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1 och 3 i finansutskottets betänkande nr 9.

Fru talman! Det regeringsförslag om införande av s.k. förnyelsefonder — en vilseledande beteckning — som vi nu diskuterar är i flera avseenden ett hastverk. Det har uppenbarligen tillkommit för att man vill tillgodose önskemål från den organiserade fackföreningsrörelsen. Vi finner det anmärkningsvärt att varken regeringen eller utskottsmajoriteten funnit anledning att låta lagrådet granska förslaget. Förslaget innehåller indikationer och olikheter som borde ha gjort det självklart att lagrådet hade fått yttra sig. Lars Tobisson kommer senare i debatten att närmare redovisa de synpunkter vi har haft från oppositionens sida när det gäller lagrådsgranskning av regeringens proposition om förnyelsefonder och vilka slutsatser vi drar i det sammanhanget. Förslaget innebär att för nästa år skall alla företag med en vinst på minst 0,5 milj.kr. sätta av 10 96 av denna vinst på en s.k. förnyelsefond. Denna fond kan därefter användas för utbildning av företagets anställda och för visst forskningsoch utvecklingsarbete. Användningen av medlen är underkastad godkännande av de fackliga organisationerna. Det finns i och för sig goda skäl för de svenska företagen att satsa resurser på utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Inte minst är det betydelsefullt att de svenska exportföretagen har en hög teknisk kvalitet på sina produkter och ett omfattande och avancerat utvecklingsarbete. Det är också viktigt att företagen kan kartlägga olika presumtiva exportmarknader och att man känner dessa marknader — deras lagar, affärsseder, kultur, politiska förhållanden och sedvänjor i övrigt. Det är emellertid vår övertygelse att man från företagens sida är väl medveten om dessa behov och att man i överlevnadssyfte kommer att sätta av resurser för utbildning och utveckling inom företagen. Den avgörande frågan är nu om företagen lagstiftningsvägen skall åläggas att göra ytterligare skatteoch vinstavsättningar. Åtgärder av denna typ begränsar företagens likviditet, och de ger inte företagen möjlighet att själva välja tidpunkt för satsningar på utbildning, forskning och utveckling. Risken finns också att man med de bestämmelser som här föreslås och med den aktuella utformningen av dessa bestämmelser tvingar företagen att bekosta verksamheter som saknar värde för företagens utveckling. Obligatoriska avsättningar från företagens vinster bör därför inte ske för detta ändamål. Fru talman! Skattebelastningen på de svenska företagen har successivt skärpts under den socialdemokratiska regeringens tid. Från att ha haft att arbeta i ett internationellt relativt gynnsamt skatteklimat har de svenska företagen sedan tvingats leva med en successivt hårdnande beskattning och med olika typer av vinstavsättningar, som begränsat företagens rätt att disponera över sina vinstmedel och som starkt begränsat företagens likviditet. Enbart för inkomståret 1985 har skattehöjningar och likviditetsindragningar på 20 miljarder kronor beslutats. Även om vinstläget i det svenska näringslivet är hyggligt, kan man inte bära hur stora belastningar som helst. Då blir våra företag svagare och mindre uthålliga inför nästa konjunkturavmattning. Erfarenheten från 1970-talet är att företagen behöver likvida reserver som en buffert vid konjunkturoch marknadsförändringar av olika slag. Att nu besluta om ytterligare inlåsning av företagens disponibla vinstmedel vore därför olyckligt inför framtiden. Denna avvisande attityd till de s.k. förnyelsefonderna är också ganska allmänt förekommande inom näringslivet, och den kom till pregnant uttryck vid en uppvaktning som Industriförbundet gjorde i finansutskottet. Inte heller den föreslagna skärpningen av inbetalningskvoten vid avsättning till allmän investeringsfond är mot denna bakgrund godtagbar. Jag anser således att riksdagen bör avvisa båda de förslag till inskränkningar i företagens rätt att själva disponera över sina likvida medel som regeringen nu presenterat. Mot bakgrund härav, fru talman, yrkar jag avslag på propositionen och bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! Det är bra att det satsas på utbildning, forskning och utveckling och att samhället tar ansvar för det — det är den principiella ståndpunkt som vpk har intagit när det gäller förnyelsefonder. Vi menar också att denna idé måste utvecklas vidare; detta är bara första steget. Man kan samtidigt konstatera att den 10-procentiga avsättning av vinsten till fonderna som nu föreslås inte nämnvärt kommer att rubba företagens dispositioner av vinsten. Redan nu går i de flesta företag motsvarande summor eller däromkring till utbildning, forskning och utveckling, om man ser det i vidare mening. Förnyelsen med dessa fonder är, som vi ser det, att det kan bli en kamp om hur medlen skall användas i företagen. Det bör återigen poängteras att företagen, precis som hittills, disponerar över den De borgerliga partierna avslöjar verkligen sina syften i den här frågan: arbetarna skall inte ha något inflytande. Man tillgriper lagrådsremisser och andra formella finter som ett försvar för företagens oinskränkta makt att disponera det mervärde som arbetarna i företaget har skapat. För min del är jag övertygad om att de arbetande är beredda att ta ett ansvar för en förnyelse, men det kan inte ske på kapitalets villkor. Det är som sagt en 10-procentig avsättning av vinsten som kan ske. Den vetorätt, om man får kalla det så, som ligger i förslaget och som innebär att fackföreningarna kan stoppa förslag från företagen som enligt arbetarnas mening inte är bra, är helt i linje med det synsätt som vpk har företrätt i vad gäller medbestämmandelagen. Naturligtvis har det föreliggande förslaget många problem och brister. Det finns företag som har låga vinster och därmed små möjligheter att avsätta medel. De skulle behöva satsa på utveckling för att komma vidare, men de finns inte med i det här systemet — det är ett problem. Samtidigt får fackföreningarna ett stort ansvar för utbildningen, forskningen och utvecklingen på det viset att de skall godkänna satsningen. Fackföreningarna själva måste ha resurser och kompetens för att kunna klara av detta. Den utbildning och utveckling som nu sker går ju ut på att de som befinner sig närmast verkstadsgolvet, arbetsgolvet, kanske får en timme, medan de som befinner sig litet högre i hierarkin i företaget får två timmar och de verkliga experterna kanske 20-30 timmar till sitt förfogande. Det är nyckelpersonerna man satsar på — det är den utveckling vi har sett. Det är arbetsköparnas makt att styra utvecklingen framöver som det kommer att vara ett problem för fackföreningarna att stävja. Men om man utvecklar dessa fonder skall det kanske gå åt rätt håll. Förslaget är enligt finansministern kopplat till avtalsrörelsen. Han förutsätter att förnyelsefonderna beaktas vid beräkningen av det tillgängliga löneutrymmet. Denna pekpinne från regeringens sida har vi observerat ganska länge. Vi har för vår del sagt att det inte skall göras någon koppling mellan avtalsrörelse och förnyelsefonder och att riksdagen måste avvisa det förslaget. Det har vi gjort därför att vi tycker att regeringen har en felaktig inflationsteori när det gäller löner och priser. Man lockar storföretagen med en morot — höga vinster och låga löner. Men utskottsmajoriteten erkänner själv på s. 19 i betänkandet att det är ett problem att ha höga vinster och en rättvis fördelningspolitik och vad jag kan se finns f.n. inte denna rättvisa fördelningspolitik. De problem vi upplever nu är reallönesänkningar och på längre sikt också arbetslöshet, i och med att inte tillväxten av arbeten är som den skulle vara. Det går inte heller att i ett sådant läge bara byta ut löneökningar mot en viss del makt i företaget. Förnyelsefonderna väcker också en annan tanke, nämligen tanken på en stor och bred utbildning i arbetslivet — framför allt då med avseende på den tekniska omvandlingen. Vi har därför i anslutning till förslaget om förnyelsefonder föreslagit en vuxenutbildning inom det tekniska området. En sådan måste förr eller senare till för att vi verkligen skall få fart på vår industri genom att ta vara på allt det kunnande som finns i arbetslivet. En grundläggande demokratisk utveckling måste ske genom att kunskapen tillförs dem som arbetar och inte några få. En annan skönhetsfläck i förslaget är att om ett företag inte utnyttjar förnyelsefonderna inom fem år skall pengarna gå tillbaka till företaget. Eftersom det framöver kommer att behövas pengar i samhället för satsningar på t.ex. vidareutbildning, teknisk utveckling och annat finns det ingen anledning att företag som inte använder de här pengarna skulle få tillbaka dem, utan de borde i stället gå till samhället. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationen i betänkandet.

Fru talman! Arne Gadds inlägg var till största delen byggt på regeringens proposition. Argumenteringen var densamma, formuleringarna var t.o.m. ”plankade ur proppen”. Tala om husbondens röst! Det är inget fel i det, för Arne Gadd är ju socialdemokrat. Arne Gadd, som i stort sett är en hygglig karl, vet väldigt litet om företagsamhetens villkor och spelregler. Därför är det svårt för Arne Gadd att diskutera hur företagaren upplever förnyelsefondernas uppträdande på den politiska scenen. Vad är egentligen skälet till att regeringen vill införa förnyelsefonder? Har näringslivet begärt att få dem? Nej, visst inte. Det finns ingen företagare som har uppvaktat regeringskansliet och begärt att få förnyelsefonder. Man är emot förnyelsefonder. Vi har haft uppvaktning i utskottet med företrädare för företagarorganisationer som glasklart har deklarerat sin negativa inställning till förnyelsefonder. Men det har inte påverkat socialdemokraterna i utskottet ett dugg — sådant bryr man sig inte om! Jag kan ju fråga Arne Gadd om förnyelsefonderna hjälper företagen eller om det finns någon i denna sal som tror att företagens forskningsoch utvecklingsarbete har varit bristfälligt därför att facket inte har varit med och bestämt hur pengarna skulle användas. Nej, det här är ett politiskt betingat förslag. Uppslaget har kommit från LO. Fackliga ombudsmän — som vi inte har någonting emot och som vi inte attackerar — får vetorätt över hur pengarna skall användas. Dessa måste rättfärdiga sin existens på något sätt. Man vet att det inte går att ta ut mer pengar lönevägen, och därför tänker man: Får vi bara förnyelsefonder, så kan vi lägga beslag på en hel del pengar den vägen. Jag tycker det är rätt trist att se hur man från regeringshåll och från socialdemokratiskt håll spelar ett politiskt spel mot företagsamheten och försämrar dess villkor på punkt efter punkt. Förnyelsefonderna är en av de punkterna.
Fru talman! Förnyelsefonderna är ungefär som att gå över ån efter vatten. Arne Gadd påstod i sin inledning att företagen under de senaste åren har haft en mycket stor vinstandel. I det korta perspektivet är det naturligtvis riktigt, men i det längre perspektivet — om vi jämför med 1950 och 1960-talen — är det ingen onormalt hög vinstnivå. Och företagen måste helt enkelt ha denna nivå för att klara den omdaning och strukturrationalisering som numera ständigt pågår inom industrin. Därför är det nödvändigt att företagen själva — av självbevarelsedrift — kan disponera dessa medel för att förnya sig och hänga med i den tekniska utvecklingen, som i dag går så fantastiskt fort. Vi tycker att det är onödigt att ta omvägen över förnyelsefonderna. Arne Gadd sade att vi vill misstänkliggöra fackföreningsrörelsen. Låt mig då citera vad som står i propositionen om förnyelsefonder: ”Som framgår av det utvecklingsavtal som år 1982 träffats mellan SAF, LO och PTK är det emellertid också det enskilda företagets skyldighet att medverka till att de anställda utbildas för de nya arbetsuppgifter som kan uppkomma genom teknisk utveckling och andra förändringar på arbetsplatsen. Utbildningen kan ta sikte på såväl tekniska som organisatoriska frågor.” I detta ligger naturligtvis att företagen skall låta sin personal ta del av den tekniska förnyelse som företagen skaffar sig genom den expansiva delen i ekonomin. Ett avtal har alltså träffats. Det hela löser sig självt. Vi behöver inte blanda in en lagstiftning i detta sammanhang.
Fru talman! För att begränsa denna debatt skall jag nöja mig med att ställa två frågor till Arne Gadd. Den första frågan är: Vad är det för fel med att låta företagen själva bestämma dels vilka utbildningsinsatser som skall göras, dels när dessa utbildningsinsatser skall göras? Min andra fråga till Arne Gadd är: På vad sätt kan de föreslagna förnyelsefonderna påverka lönerörelsen i positiv riktning?
Fru talman! I min enda replik till Arne Gadd skall jag bara göra några påpekanden. Förnyelsefonderna kan medverka till att man tar kamp om vad som skall ske med utbildningen, utvecklingen och forskningen. De kan göra det, men jagtror inte, Arne Gadd, att de arbetande och företagsledningen har samma intresse. Grundutbildningen berör i högsta grad samma saker. Det handlar om vilka som skall bli utbildade i varje företag. Skall det vara en elitutbildning? Vilka skall få vara med i förvandlingsprocessen? Här har fackföreningsrörelsen en mycket viktig bevakningsuppgift. I vårt förslag vill vi öka uttaget ur förnyelsefonderna för en vidare utveckling. Skall vi ha ett samhälle som är i balans totalt, som arbetarrörelsen en gång föreställde sig, måste också lönerna följa med i utvecklingen, så att de ligger på en rättvis nivå. Det är en självklarhet. Arne Gadd argumenterade med utgångspunkt i att lönsamheten i framtiden skall vara sådan att vi får jobb. Var någonstans har då socialdemokratin hamnat? Blir inte socialdemokraterna i så fall fångar i ett lönsamhetstänkande som bestäms av storfinansen och de multinationella företagen? Om socialdemokraterna godkänner det lönsamhetstänkandet kan man sätta hela arbetarrörelsen på plats. Det är inte av doktrinära skäl som vi har litet avvikande meningar om varför det skall införas förnyelsefonder, utan det är av omsorg om arbetarklassen. Vi är med på utbildning, utveckling och forskning på de arbetandes villkor. Vi tror alltså inte på att man har gemensamma intressen. Det skall nog också visa sig, när fackföreningsrörelsen har chans att säga ja eller nej till olika utvecklingsinsatser.

Fru talman! Jag tackar Arne Gadd för att han svarade på mina frågor. Låt mig bara i all korthet replikera. Om Arne Gadd håller med mig om värdet i att företagen själva får bestämma vilka utbildningsinsatser som skall göras och när de skall göras, vore det ju bättre att detta skedde genom att man återinförde fou-avdragen än genom att man inför de här tvångsmässiga avsättningarna. Jag noterade dessutom att Arne Gadd menade att införandet av förnyelsefonder ökar chanserna att hålla kraven i lönerörelserna nere. Det var ett viktigt konstaterande.

Fru talman! Ett av borgerlighetens klassiska misstag är att utgå ifrån att socialdemokratin genomför reformer som ett uttryck för en allmän aggressivitet mot svenskt näringsliv. De flesta inläggen här i kväll har handlat om att den enda rimliga förklaring man kan finna till förslaget om förnyelsefonder är att vi vill skada de svenska företagen och svensk industri. Jag tycker att det är synd att man över huvud taget inte ett ögonblick vill diskutera förslaget om förnyelsefonder ur någon annan aspekt än just denna. Det finns nämligen inslag i den här reformen som vore förtjänta av en annan typ av diskussion. För det första finns det en mänsklig, humanitär, aspekt på de problem som förnyelsefonderna är avsedda att lösa. Vi utgår från de intressen som industriarbetarna och industritjänstemännen har av att kunna möta de ständigt stegrade kraven i arbetslivet. Det är krav som kommer från ny teknik, krav som kommer från en ständigt pågående strukturförändring inom industrin. Detta kan betyda att de skall byta jobb, de skall byta arbetsuppgifter, de skall möta en sig ständigt förändrande verklighet. Vi har i Sverige en generation industriarbetare, och för den delen också industritjänstemän, som har 6-7 års folkskola. De fick inte vara med om utbildningsrevolutionen på 1960 och 1970-talen. Det intressanta är att idén om förnyelsefonder inte har kommit från någon statlig utredning eller någon statlig myndighet utan just från industriarbetarnas fackliga organisationer. Det är i deras verklighet som tanken har fötts. Bakgrunden har Arne Gadd berört. Läget är att vi nu, efter en mycket kraftig uppgång av industrins vinster, kan se fram mot ytterligare åtminstone ett år med hög vinstnivå i industrin. Man kan fråga sig: Varför skulle de fackliga organisationer som ser dessa vinster uppstå kräva att få en del av vinsten i form av utbildning? Alla dessa ombudsmän som Filip Fridolfsson både älskar och hatar på samma gång, varför kräver de inte att vinsten omedelbart skall utgå i form av höjd lön? Det borde ju ur deras medlemmars synpunkt vara den enklaste lösningen på problemet. Varför har de föreslagit att vinsterna skall användas för utbildning? Har de gjort det med utgångspunkten att de vill förstöra företagens möjligheter att leva vidare och utvecklas? Har de gjort det utifrån någon allmän känsla av att det är klasskampen som man skall föra genom att med förnyelsefonder höja utbildningsnivån? Med andra ord: Det besked som vi har fått från de fackliga organisationerna är att man inte vill ha ut dessa vinster som höjd lön, utan man vill att en tiondel av vinsterna 1985 skall stå till förfogande för medlemmarnas utbildning. Det är ganska enkelt att förstå varför, om man är beredd att se det hela ur deras synvinkel. Man vill att de som inte fick chansen skall få den. Det gäller chansen att kunna ta de nya jobb som kommer, att kunna konkurrera bättre med dagens välutbildade ungdomar och kunna få hyggligare villkor genom att få vara med när nya arbetsuppgifter dyker upp som bygger på den nya tekniken. Är det så omänskligt, Filip Fridolfsson? Är det ett uttryck för ombudsmännens makthunger? Jag kan ställa frågan till Björn Molin och Rolf Rämgård också. Förblindas ni inte ibland av ert fackföreningshat, genom att gå emot varje förslag som kommer från fackligt håll? Om jag förstod Björn Molin rätt är det största felet med förslaget att förslaget faktiskt kommer från fackföreningsrörelsen. Tror inte Björn Molin att de som leder denna rörelse ändå har någon upplevelse av vad deras medlemmar tycker är viktigt? I det här läget tycker de faktiskt det är viktigare att resurser avsätts för deras utbildning än för att höja deras löner. Nu säger företrädarna för den borgerliga oppositionen att detta inte behövs — företagen genomför all den utbildning som behövs. Det finns tydligen inte en anställd i det här landet som inte — om man går till arbetsgivaren — får den utbildning som han eller hon vill ha. Med förlov sagt, fru talman: Jag kan inte förstå att detta prat är någonting annat än ett försök att skyla över den ganska brutala verklighet som finns ute i vår industri i dag. Man har upplevt två saker. Företagen satsar inte på utbildning i tillräcklig omfattning. Och framför allt: Man fördelar inte de resurser som ställs till förfogande för utbildning på ett någorlunda jämlikt sätt. Det finns en sky av vittnen. Om ni brydde er om att fråga vad de som jobbar i industrin i dag säger, skulle ni få reda på hur det förhåller sig, i stället för att stå här och vara så tvärsäkra på att det bara är några ombudsmän som har hittat på någonting och att det är ett uttryck för en obändig makthunger och aggressivitet från arbetarrörelsens sida. Det är djupt beklagligt, fru talman, att denna i och för sig inte alltför överväldigande men ändå ganska viktiga reform skall behöva debatteras i riksdagen från så primitiva och känslomässiga utgångspunkter, på det sätt som borgerligheten i dag gör. Jag kan förstå om ni säger att ni inte tror på att denna utbildning är till någon nytta, att svenska industriarbetare och tjänstemän är välutbildade och skall vara — om de inte är det — nöjda med sin lott. Men när man viftar undan denna reform som ett uttryck för enbart konstiga fackliga maktkrav har man en ganska orimlig inställning. Det finns ytterligare en fråga som hade varit värd en belysning. Är det ur näringslivets synpunkt enbart negativt med denna avsättning ur 1985 års vinster? Filip Fridolfsson önskade sig en borgerlig regering som för en företagsvänlig politik. Han skall tydligen tillbringa tiden fram till nyårsafton med att formulera denna önskan på ett slagkraftigt sätt. Den industri som vi fick ta hand om 1982 var inte i ett särskilt gott skick. Man hade varit tvungen att göra sig av med ca 100 000 anställda sedan mitten av 1970-talet. Vinsterna var i botten. Avkastningen på arbetande kapital i industrin var 3 96 1981, när bara räntan på företagens lån var 15 90. Investeringarna och utvecklingsarbetet hade kraftigt gått ned. Det är möjligt att Filip Fridolfssons bransch inte var så känslig ens för en borgerlig ekonomisk politik. Var det i detta klimat och i denna miljö som de borgerliga bevisade att de — genom att köra svensk ekonomi i botten och tappa kontrollen över den ekonomiska balansen, prisutvecklingen m.m. — skapar en företagsvänlig politik? Min uppfattning är att de fackliga organisationerna med sina krav, som otvivelaktigt ligger bakom detta förslag, visar en betydligt större insikt än Filip Fridolfsson gör om vad som krävs för att svensk industri skall återfå sin konkurrenskraft och sin styrka. Ni får säga vad ni vill, men fackföreningsrörelsen har ställt upp på en mycket återhållsam linje i vad gäller löneutvecklingen och har accepterat ett tak för lönekostnaderna på 5 96 under 1985. I rådande vinstläge visar detta otvivelaktigt en betydande insikt om vari nödvändigheten av hygglig lönsamhet består.

Skall vi kunna hålla Sveriges levnadsstandard i den absoluta fronten av världens länder, får vi utgå från att vi skall kunna konkurrera med de mest avancerade industriländerna. Vi måste också i vad gäller teknisk utveckling och avancerade produkter med högt förädlingsvärde ligga på samma nivå som de mest framgångsrika industriländerna. Det är därför de här fonderna inte bara handlar om resurser för utbildning, utan också om resurser för forskningsoch utvecklingsarbete. Jag tror, att när de svenska företagen ställs inför avgörandet om hur de här pengarna skall användas, kommer man att upptäcka att de ger företagen nya möjligheter att främja näringslivets uveckling, eftersom de här pengarna, med de skatteförmåner de ger, kan användas också för att betala forskning utanför företaget. Man kan göra intressanta kombinationer av grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsarbete. I den meningen kan man på det här sättet skapa en förnyelse i samarbete mellan näringsliv och forskning. Vi har nu föreslagit att en tiondel av 1985 års vinster medvetet skall styras i den här riktningen. Det har lämnats ett utomordentligt stort utrymme åt företagen och de anställda att besluta om hur pengarna skall användas. Tillämpningen av lagstiftningen kommer att ske med ett minimum av byråkrati. Har man väl kommit överens ute på företagen om hur pengarna skall användas kommer fondmedlen att frigöras. Jämfört med en stor och allmän huggsexa om nästa års vinster borde det här förslaget, om det blir föremål för en saklig prövning, ses som en utsträckt hand till samarbete om en förnuftig lösning på ett annars mycket svårlöst fördelningspolitiskt problem. Fru talman! Jag begriper att har man sagt nej till ett slag av fonder måste man säga nej till alla andra slag av fonder. Det politiska budskapet kan bli lite fransigt i kanten om man accepterar någon fond över huvud taget.

Jag vill ställa en fråga till Björn Molin. Såvitt jag förstår har det i finansutskottet förts en diskussion om huruvida regeringens proposition borde gå till lagrådet eller icke. Björn Molin tog själv upp den frågan i sitt anförande. Jag blev inte klok på vad han själv anser på den punkten. Är den uteblivna lagrådsprövningen en stor och allvarlig sak i sammanhanget? Jag har nämligen tittat på de särskilda yttranden som är fogade till finansutskottets betänkande. De är undertecknade av de moderata och centerpartistiska ledmöterna i utskottet; jag återfinner dock icke Björn Molins namn där. Kan det möjligen bero på att Björn Molin har en viss erfarenhet av statsvetenskapliga och statsrättsliga frågor och inser, att om man använder sig av lagrådet för att omintetgöra beslut i denna riksdag, missbrukar man det instrumentet. Såvitt jag förstår hade det funnits gott om utrymme för representanterna i finansutskottet att i god tid kräva en prövning av lagrådet, som då hade kunnat äga rum, och som vi gärna hade sett äga rum. Men som man hanterade frågan blev en lagrådsprövning detsamma som att detta beslut över huvud taget icke kunde fattas med avseende på 1985 års vinster. Jag skulle vilja veta var Björn Molin egentligen står i denna fråga, eftersom det så ofta, tycker jag mig se, i det parlamentariska arbetet just nu handlar om att med olika finter och knep få riksdagsarbetet att bli så svårt och knöligt som möjligt. Jag måste säga till oppositionens företrädare: Jag tror inte att ni tjänar på detta i längden.

Fru talman! Jag uppskattar att finansministern reagerade på mitt inlägg. Om man deltar i en politisk debatt och inte får någon reaktion, hänger man liksom i luften. Av den anledningen uppskattar jag finansministerns inlägg. Om jag förstod finansministern rätt menade han att jag skulle ha haft det svårt under de borgerliga regeringsåren. Rent spontant skulle jag vilja säga att det kan ha berott på att den regeringen höll folk vid liv längre. Men jag tror att orsakerna till att regeringen hade det besvärligt var den lönekostnadsutveckling som skedde under åren 1974-1975 och som fick konsekvenser in på de borgerliga regeringsåren. Finansministern började sitt inlägg med att säga att man hade företagens väl för ögonen när man lade fram detta förslag. Det är icke det verkliga skälet enligt den uppfattning vi har i det parti jag företräder. Det verkliga skälet är att man vill få fram en finansieringskälla för att minska budgetunderskottet. Regeringens omtanke om företagen och deras utveckling ger jag inte mycket för. Facket har jag ingenting emot. Men jag tror inte att det blir ett dugg bättre med facklig vetorätt när det gäller att åstadkomma förnyelse och utveckling inom företagen. Allra sist, fru talman! Jag behöver inte någon längre tid — 14 dagar eller vad det kan vara — för att på nyårsnatten formulera min nyårsönskan. Den formulerade jag här för ett par timmar sedan. Jag hoppas verkligen att vi får ett regeringsskifte nästa höst. Det är min nyårsönskan, och jag tror, fru talman, att min nyårsönskan skall bli uppfylld.

Fru talman! Jag tyckte att finansministern hade en sympatisk framtoning när han redogjorde för förnyelsefonderna och deras arbete för att försöka få de anställda i företagen att utveckla sig i samklang med den förnyelse som måste till i svensk industri. Han berörde de humanitära insatser som är nödvändiga för att ge möjligheter för de människor som bara gått i en vanlig folkskola att förnya sig. Det sympatiserar jag naturligtvis med. Men, herr finansminister, innebär det utvecklingsavtal som de fackliga organisationerna träffat med SAF ingenting i det här avseendet? Det konstateras där klart att företagen är skyldiga att utveckla och utbilda sina medarbetare i industrin och i näringslivet i övrigt för att de skall kunna hänga med i den process som pågår. Det innebär att samtidigt som man förnyar sig inom forskningen och tar fram nya processer och ny teknik på maskinsidan, måste man låta de anställda i företagen utveckla sig för att kunna hänga med på dataoch teknikområdet. Då måste företagen bekosta detta, och jag trodde i min enfald att det ingick i detta avtal. När vi hade en hearing med Industriförbundet frågade jag företrädare för finansutskottet om inte avtalet har fungerat. Då sade man att man visserligen hade träffat ett avtal så nyligen att det inte hade hunnit fungera i full utsträckning men att man skulle komma att utveckla det ytterligare. Därför frågar jag finansministern: Har detta avtal ingen inverkan, utan måste man ytterligare genom lagstiftning i riksdagen gå utöver de avtalsslutande parterna för att sätta tryck på dem? Jag tycker att det är en märklig omgång. Företagarna måste ju själv känna att det är viktigt att få i gång denna verksamhet.

Fru talman! Både av Arne Gadds och av Kjell-Olof Feldts inlägg här framgår nu att huvudmotivet för förnyelsefonderna är att det skall bli lättare att förmå löntagarna att acceptera uteblivna reallönehöjningar även 1985. Jag är inte säker på att löntagarna själva accepterar detta argument. Argumentet användes också när man ville införa löntagarfonderna, men det gav inte önskat resultat. Jag vet inte om de fackliga ombudsmän som finansministern har samrått med verkligen är representativa för löntagarna, när dessa ombudsmän säger att löntagarna i landet är beredda att avstå från lönehöjningar, om sådana här förnyelsefonder införs. Däremot är det bra med utbildningsinsatser inom företagen, särskilt om de är knutna till företagens egen verksamhet. I mitt anförande strök jag under att det inte minst inom de svenska exportföretagen är väldigt viktigt att ha ett ekonomiskt utrymme för utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Varför är då företagen själva kritiska mot detta förslag? Jag tror att det finns två skäl till att företagen oroas över denna metod att få fram utbildningsoch forskningsinsatser inom företagen. Det ena skälet är att metoden innehåller ett tvångselement. I Industriförbundets långa skrivelse, som jag inte skall gå in på så mycket, påpekar man t.ex. att de många småföretagen har mycket svårt att anordna meningsfull utbildning — för att inte tala om forskning, som ju inte gärna kan ske i de små företagen. Då kommer det föreslagna systemet för sådana företag att innebär att de tvingas bekosta verksamheter, som inte har något värde för företagens utveckling. Det är det ena skälet till att företagen är kritiska. Det andra skälet är naturligtvis att förslaget innebär en ekonomisk belastning på företagen, framför allt på företagens likviditet. Ända sedan socialdemokraterna tog över har de infört skatter, avgifter, fondavsättningar och annat, som starkt begränsar företagens möjligheter att själva disponera över sina likvida medel. Kjell-Olof Feldt berörde det särskilda yttrande som finns beträffande lagrådsgranskning. Jag instämmer i det mesta av det som står i detta särskilda yttrande men inte i allt. Om Kjell-Olof Feldt hade läst reservation 1, hade han funnit att det där står att regeringen innan propositionen lades borde ha remitterat ärendet till lagrådet för yttrande. Den reservationen bär mitt namn. Jag skulle vilja fråga finansministern: Varför gjorde regeringen inte det?

Fru talman! Filip Fridolfsson — nu gör jag honom glad en gång till — sade sig ha upptäckt det verkliga skälet för löntagarfonderna, nämligen att de skulle förstärka budgeten och hjälpa till att finansiera budgetunderskottet. Nu är det ju tvärtom. Att företagen skall göra avsättningar till förnyelsefonderna innebär att skatteunderlaget minskar och att staten får mindre i skatt från företagen. Förnyelsefonderna fungerar precis som investeringsfonderna, ur skattemässig synpunkt. Så jag skall försöka förklara för Filip Fridolfsson att om jag verkligen vore ordentligt sugen på företagens pengar, då skulle jag försöka att avskaffa investeringsfonder och förnyelsefonder, alla slag av skattefria fondavsättningar, för att göra skatteunderlaget så stort som möjligt och för att skatteintäkterna skulle bli så stora som möjligt. Det här gör att när företagen inte längre utsätts för den politiska bearbetning som f. n. pågår kommer de naturligtvis att upptäcka att det var ganska lyckat att man på det här viset kunde konsolidera företagen ytterligare. Rolf Rämgård frågade mig om jag inte tror att utvecklingsavtalet betyder någonting för utbildning och forskningsoch utvecklingsarbete och om inte det var viktigt att de anställda kunde medverka där. Förvisso tror jag det och hoppas, liksom Rolf Rämgård tydligen gjorde, att företagen ställer upp och nu försöker förverkliga utvecklingsavtalets innehåll. Men problemet är att för utbildning, kanske framför allt för den, behövs det pengar. Som utbildningsavtalet är konstruerat kan man sitta och resonera väldigt länge om utbildning, men om företagsledningen till slut säger att för detta avsätts det inga pengar, då blir det ingen utbildning. Det hjälper inte med allt samförstånd i världen, om inte företaget ställer upp med pengar. Ur löntagarnas synpunkt är poängen med förnyelsefonderna att där finns det pengar avsatta. Diskussionerna om utbildningsinsatser i företagen kan föras från en helt annan utgångspunkt i och med att den avsättningen har gjorts. Björn Molin sade att näringslivets kritiska inställning till det här förslaget skulle framför allt bero på att de små företagen känner sig illa behandlade. De tvingas göra avsättningar — i den mån de har vinster över en halv miljon — men de har svårt att anordna utbildning. Ja, men det är just ett av de problem som ur löntagarsynspunkt ter sig särskilt allvarligt. Om utbildningen är sämre i de mindre och medelstora företagen, halkar deras anställda och därmed företagen efter i utvecklingen. Möjligheten att gå från ett litet företag, om det skulle råka ut för svårigheter, in på en ny arbetsmarknad är då sämre, därför att det är de stora företagen som anordnar utbildning. Vi tror att den konstruktion vi har givit förnyelsefonderna kommer att öka intresset hos de mindre företagen att försöka förbättra sina anställdas utbildningsvillkor. Med, som jag sade, liberala tolkningar i fråga om hur man skall använda pengarna bör man också kunna hitta formerna för det. Även ur dessa företags synpunkt måste det på sikt vara en klar fördel om utbildningsnivån, kunnandet, ligger på samma nivå oberoende av företagets storlek. Det vore ju mycket allvarligt för Sveriges framtid om det är företagets storlek som avgör om de anställda får hänga med i den tekniska och allmänt industriella utvecklingen. Det är riktigt att vi har vidtagit ett antal åtgärder för att hålla tillbaka likviditetsutvecklingen i samhället och gjort ett antal ingrepp i dispositionen av vinster, i den meningen att vi via likviditetskonton, exportdepositioner och nu också förnyelsefonder påverkat hur vinsterna används.

Vi har upplevt alltför många gånger att näringslivet tror att det går att med olika slag av brutalt och hårt språk tvinga löntagarna att gå med på att företagen själva alldeles exklusivt avgör hur vinsterna används. Ger vi inte löntagarna något annat inflytande över vinsterna tar de ut dem i form av högre löner. Därmed bestämmer de hur vinsterna används genom att de hamnar i deras egna plånböcker. Det är ett rakt och brutalt språk som fackföreningsrörelsen i vissa skeden tvingas föra. Vår uppfattning är att i det ansträngda och svåra läge där Sverige och många andra industriländer befinner sig måste vi hitta nya lösningar. Vi har arbetat med de nya lösningarna. Vi har framlagt förslag och är på väg att genomföra dem. Jag tror att på sikt kommer det att visa sig vara av allra största gagn inte bara för Sveriges löntagare utan också för Sveriges näringsliv.
Fru talman! Mitt påstående att det verkliga skälet till förnyelsefondernas införande är att man vill finansiera budgetunderskottet — det är riktigt fortfarande och det håller jag fast vid. Finansministern säger att man får mindre i skatt genom förnyelsefonderna. Det är riktigt. Bolagsskatten är hälften av vinsten. Men genom dessa fonder kan finansministern disponera alla pengarna när de sätts in på konton i riksbanken. Finansministern slipper gå ut och låna på öppna marknaden. Det är ett faktum som gäller förnyelsefonderna. För investeringsfonderna har avsättningsprocenttalet ökat från 50 till 75. Det är samma sak där. Fru talman! Detta är mitt sista inlägg och jag vill bara slå fast: Det verkliga skälet till förnyelsefonderna är finansiering av budgetunderskottet.
Fru talman! Finansministern säger att det är bra att man upprättat ett utvecklingsavtal mellan företagen och de anställda för att tillgodose ett visst behov av utbildning, forskning osv., men att det inte hjälper för det saknas pengar. Jag trodde att när man förband sig avtalsmässigt med arbetstagarparten så ingick i samma andetag också att man skulle finansiera denna utbildningsverksamhet. Det måste ju ligga i sakens natur, för det måste också ligga i företagens egen vision att så sker. Företagen är ju beroende av detta. Men hittar man på alla möjliga likviditetspåverkande åtgärder som begränsar möjligheterna att finansiera, så blir det naturligtvis svårare. Mellan 1983 och 1985 har man satt in allmänna investeringskonton, särskilda investeringskonton, likviditetskonton, exportdispositioner, vinstdelningsskatt, utdelningsskatt, slopat investeringsavdrag, snabbare skatteuppbörd osv. Det är klart att detta försvårar möjligheten att samtidigt fullfölja ett sådant här avtal. Vitsen är ju att företagen av egen inneboende kraft skall kunna svara för dessa frågor. Det är ju den naturliga utvecklingen både när det gäller företagets framtid och när det gäller arbetstagarna. Då är det naturligt att företagen själva skall få disponera medlen.
Fru talman! När jag nämnde den negativa situation som kan uppkomma i de mindre företagen i samband med att förnyelsefonderna genomförs gjorde jag det därför att jag tror att det är svårare för de små företagen att finna meningsfull utbildningsoch forskningsverksamhet. De stora exportföretagen har både en kraftigare vilja till och ett större behov av sådana insatser. De gör dem i ganska hög grad själva. Invändningen från de små företagens sida är att de tvingas till motsvarande insatser, som inte har någon direkt relevans för deras verksamhet. Det är ändå inte meningen att den utbildning som kan komma till stånd till följd av förnyelsefonderna skall ersätta reguljära utbildningsoch forskningsinsatser. Ett annat skäl till att man från näringslivets sida är så kritisk mot detta är naturligtvis att företagen genom en serie åtgärder har fått förfoga över allt mindre del av sina vinstmedel. Löntagarfonderna, ökad beskattning, de obligatoriska avsättningar som man beslutade om i våras och nu ytterligare 10 26 i form av avsättning till förnyelsefond är förklaringen till att finansministern inte får något stöd från näringslivets sida för dessa åtgärder, även om finansministern, som han uttryckte det, försökt att sträcka ut handen till näringslivet. Jag tror att skillnaden här är att vi från vår sida tror rätt mycket på näringslivets egen förmåga att bedöma vilken typ av insatser som behövs, medan man från socialdemokratins sida i mycket hög grad vill styra det hela. Där tror jag att den stora skillnaden finns.

Fru talman! Jag har bara två kommentarer som båda gäller Björn Molins inlägg. Först beträffande näringslivets kritik. Att man från näringslivets sida är så kritisk mot detta beror på att man inte vill ha någon inblandning i sina beslut om hur pengarna används. Jag kan i och för sig ha förståelse för en sådan inställning, men jag tycker ändå att den är kortsynt och oklok.

Varför tillmäter man inte de anställda ett enda uns av insikt och vilja när det gäller att bidra till företagets utveckling? Varför tror man inte att de också har något att bidra med i sådana diskussioner? Vi möter alltid detta. Det är bara några få personer som vet hur pengarna skall användas. En gång i tiden var det bara Wallenberg som visste hur Sveriges näringsliv skulle styras. Nu är det väl några till, men det är fortfarande bara denna lilla grupp av människor. De är inte utsedda av försynen, utan genom en process vars utslag inte alltid ter sig självklart och riktigt, men det må vara. Men alla de andra, de tre och en halv miljon som är anställda i företagen — har de aldrig någonting att bidra med? Tydligen inte i sådana sammanhang. Rolf Rämgård och jag har talat om utvecklingsavtalet. Rämgård tycks gilla utvecklingsavtalet. Vad de övriga deltagarna i debatten tycker vet jag inte. Men när man kommer in på frågor om hur företagets pengar skall användas är det bara en grupp som har något inflytande. Min andra kommentar är egentligen bara: Alla de borgerliga företrädarna här har mer eller mindre vältaligt beskrivit hur svårt företagen i dag plågas av höga skatter och av ingripanden mot vinsterna. Man riktigt ser hur trasorna flaggar kring benen på våra direktörer och företagsägare. Jag vill då framhålla att det trots allt inte förhåller sig på det sättet. I själva verket orkar svensk industri öka sina investeringar med 20 9 i år. Jag vågar avslöja att de kommer att öka sina investeringar lika mycket nästa år — en 40-procentig ökning alltså på två år. Det är, fru talman, i varje fall inget entydigt besked om att svenskt näringsliv f. n. dignar under skatternas börda och pålagornas

Fru talman! Sedan Filip Fridolfsson klargjort den moderata inställningen i själva sakfrågan när det gäller förnyelsefonderna skall jag först göra ett inpass av terminologisk karaktär. Socialdemokraterna är experter på att ge sina olika påhitt missvisande namn. Lika felaktigt som det är att kalla de kollektiva tvångsfonderna för löntagarfonder lika tokigt är det att tala om förnyelsefonder. Försvagningsfonder eller förstörelsefonder vore mer passande namn. I det följande skall jag kommentera det särskilda yttrande som fogats till finansutskottets betänkande 9 och som handlar om ärendets handläggning i utskottet. Jag hoppas att finansministern nöjer sig med min statsvetenskapliga skolning — den är i alla fall i stor utsträckning inhämtad genom Björn Molin. Det lagförslag som återfinns i propositionen är omfattande. Även om det följer mönstret från tidigare lagar om fondavsättningar, tar det sikte på ett helt nytt ändamål. Det innehåller också en hittills oprövad föreskrift om facklig organisations vetorätt, när ett företag ansökt om att få utnyttja fondmedlen. Här rör det sig om en alldeles ny rättslig figur med stor principiell räckvidd. Lagförslaget inrymmer dessutom en generalklausul, enligt vilken man vid beräkningen av insättningsskyldigheten skall bortse från åtgärder som företaget kan antas ha vidtagit i syfte att begränsa sin inbetalningsplikt. Förslaget om förnyelsefonder har inte varit föremål för remissbehandling. Det har inte heller prövats av lagrådet. Finansministern försöker inte denna gång hävda att lagförslaget är av så enkel beskaffenhet att en sådan granskning därför inte är nödvändig. Nej, nu uppges skälet vara att lagstiftningsärendet har ett samband med pågående löneförhandlingar, varför det ansetts angeläget att riksdagen hinner behandla ärendet i år. Det förefaller vara på följande sätt. Eftersom förnyelsefonderna enligt finansministerns bedömning kan medverka till snabba löneavtal på låg nivå, är det inte så noga med den lagtekniska prövningen. Riksdagen får finna sig i att fatta sitt beslut på grundval av bristfälligt underlag och under stor brådska. Det verkar dock inte som om facket har tagit särskilt starkt intryck av regeringens beskäftighet. Det grundläggande avtal om löneökningar på högst 5 26, som på regeringens beställning skulle ha varit klart till riksmötets öppnande i början av oktober, tycks nu inte föreligga ens före årsskiftet. När vi moderater under motionstiden studerade propositionen, kände vi ett starkt behov av att få förslaget granskat från juridisk synpunkt. Vi yrkade därför i utskottet på remiss till lagrådet. För vårt yrkande röstade utskottets sju borgerliga ledamöter, vilket innebar att remiss skulle ske i överensstämmelse med den minoritetsrätt som föreligger enligt riksdagsordningens 4 kap. 10 §. Utskottets åtta socialistiska ledamöter förklarade emellertid då att det dröjsmål som skulle följa av en remiss till lagrådet skulle leda till allvarligt men. Någon lagrådsremiss blev det därmed inte. Motivet för socialdemokraterna i utskottet att motsätta sig den begärda lagrådsprövningen var det i propositionen angivna, nämligen ärendets samband med pågående löneförhandlingar. Det skälet var dock litet svårsmält för vpk:s representant, eftersom detta parti i partimotion t.o.m. begärt ett uttalande av riksdagen om att uttaget till förnyelsefonderna ej borde beaktas vid förhandlingarna om lönerna för år 1985. Vpk uppgav därför i utskottet som skäl för sitt ställningstagande att förnyelsefonderna var så viktiga för industrins utveckling att ett dröjsmål inte kunde tolereras. Argumentet var ganska magstarkt med hänsyn till att företrädare för Sveriges industriförbund bara några minuter tidigare vid en uppvaktning framfört att dessa fonder skulle få omfattande skadeverkningar för industriföretagen. Kanske är det därför som motiveringen i reservation 2 från vpk i stället är att ett dröjsmål skulle leda till avsevärt men med hänsyn till att införandet av förnyelsefonderna skulle dröja. Ett mera perfekt cirkelbevis tror jag knappast jag någonsin tidigare har stött på! Fru talman! Utmärkande för denna riksdagshöst har varit att regeringsförslagen ovanligt ofta har anlänt sent och i ofärdigt skick. För finansutskottets del gäller det bl.a. det ärende vi har behandlat tidigare i dag om placeringsplikten. Vi minns ärendet om fastighetsskatten, som sändes tillbaka till utskottet men ändå inte fick någon grundlig genomlysning. Vissa propositioner har varit så dåliga att de fått skjutas till våren för att först genomgå en grundlig omarbetning i vederbörande utskott. Mot denna bakgrund är det mycket olyckligt att regeringspartiet i vissa fall låter ovidkommande hänsyn ta över kravet på en noggrann beredning av ny lagstiftning. Vi har sett flera exempel på hur kvaliteten på lagstiftningsarbetet underordnas den egna rörelsens intressen, det må gälla allmännyttan, hyresgästföreningen eller facket. Enligt förarbetena till riksdagsordningen har en minoritet i ett utskott om minst en tredjedel rätt att isamband med behandlingen av ett ärende infordra ytterligare upplysningar och yttranden, bl.a. från lagrådet. Grundlagberedningen förutsatte att utskotten skulle fortsätta att visa generositet med att föranstalta om sakmaterial, som en minoritet önskade få tillfört behandlingen. Fru talman! Som framgår av det särskilda yttrandet anser jag att utskottsmajoriteten i detta fall inte levt upp till grundlagens anda, när den — t.o.m. med skilda motiveringar — avvisat de borgerliga ledamöternas begäran om lagrådsremiss. Med den inställning som regeringssidan under hösten visat prov på riskerar den i författningen inskrivna minoritetsrätten att bli innehållslös. Det ligger naturligtvis i sakens natur att exempelvis en remiss till lagrådet måste ta åtminstone några dagar i anspråk. Det går då alltid att åberopa allvarligt men med hänvisning till att avgörandet dröjer något. Vi riskerar att få en praxis på detta område, som kan bli skadlig för riksdagens anseende. Kravet på riksdagen att försäkra sig om att dess beslut ärlagtekniskt korrekta får aldrig underordnas hänsyn till träffade hyresavtal, pågående löneförhandlingar eller rent allmänt en otålighet med att få en nyordning till stånd. Jag protesterar mot handläggningen av ärendet om förnyelsefonder i finansutskottet, och jag vädjar till riksdagsmajoriteten att i fortsättningen visa respekt för både minoritetens rätt och riksdagens anseende.

Fru talman! Arne Gadds inlägg var avslöjande. Frågan huruvida riksdagen skall noggrant pröva de lagprodukter som vi lämnar ifrån oss, är beroende av med vilken hastighet som oppositionen förmår reagera. Det är alltså en fråga om snabbhet. Är man snabbt framme och stöter på, kan man få en vända i lagrådet — annars hinns det inte med. Låt mig nu påminna om hur det gick till i det här fallet. Arne Gadd har själv jämfört handläggningen av placeringsplikten med handläggningen av förnyelsefonderna. Den förra propositionen kom till riksdagen tidigare under hösten och behandlades tidigare. Då tog man mycket riktigt kontakt med lagrådet för att undersöka huruvida det gick att genomföra en granskning så snart att inte tidpunkten för lagens ikraftträdande blev äventyrad. Just det här med snabbheten var avgörande — inte strävan att få en lagtekniskt bra produkt. Det visade sig, när lagrådets svar kom, att lagrådet gjorde påpekanden som föranledde majoriteten att ändra i lagförslaget. Tydligen var hänvändelsen till lagrådet befogad! Men förslaget om förnyelsefonderna kom alltså till riksdagen senare. Från vår sida begärde vi remiss så snart ärendet, direkt efter motionstidens utgång, kom upp i utskottet. Men då gick det inte att få någon granskning, eftersom en sådan möjligen skulle kunna leda till att riksdagen inte blev färdig med ärendet före årsskiftet. Som skäl till det har anförts att det skulle kunna leda till att lönerörelsen gick i stå. Det har den gjort i alla fall, så värdet av det argumentet kan man diskutera. Det anmärkningsvärda med båda de här ärendena men framför allt med det senare — som gäller förnyelsefonderna — är den otillfredsställande beredning som skett. Jag tänker då inte speciellt på behandlingen i finansutskottet utan på vad som har föregått den i departementet.

Detta klipper man till med och säger: Det får vi ta, även om vi inte vet att det svarar mot de krav man kan ställa på lagstiftningen — vi har ju numera skärpt kraven på att sådana ärenden skall granskas i lagrådet —, eftersom vi bedömer att det har ett sådant samband med löneförhandlingarna att man inte kan ta sig tid och se till att man gör ett riktigt jobb. Det är just den inställningen hos finansutskottets ordförande som oroar mig och som gör att jag menar att det finns en risk för att man inte bara urholkar minoritetens rätt enligt grundlagen utan också försämrar riksdagens anseende.

Fru talman! Den fråga som vi nu skall behandla har nära anknytning till avslutningen på den debatt som vi nyss kunde ta del av. Det gäller nämligen frågan om hur regeringsärendena bereds innan de kommer till riksdagen. Jag kommer så småningom att anknyta till den diskussion som fördes för några minuter sedan. Jag vill dock redan nu uttrycka förvissningen att, efter Lars Tobissons kraftfulla inlägg här i slutskedet, han och andra moderater kommer att rösta på centerreservationen som är fogad till konstitutionsutskottets betänkande — i annat fall skulle Lars Tobisson och hans partikolleger vara helt inkonsekventa. Innan jag kommer in på denna fråga har jag emellertid några inledande reflexioner. När den socialdemokratiska regeringen trädde till efter valet 1982, var en av de signaler man hissade att man skulle reformera det svenska utredningsväsendet. Statliga utredningar skulle slaktas. De som var kvar skulle få arbetstiden nedskuren, och de nya skulle arbeta skyndsamt. Produkten — kommittébetänkandet— skulle vara på högst 200 sidor, och en stor del av den utredningsverksamhet som fortfarande behövdes skulle genomföras inom kanslihusets väggar av den egna personalen, som snabbt utökades med ett antal rättrogna partiarbetare och tidningsmän. Snabbhet — eller, som man uttryckte det, handlingskraft — skulle ersätta noggrannhet. Ställföreträdande statsminister Ingvar Carlsson, som främst gick i bräschen för dessa idéer, fick rätt mycket beröm. Paralleller bakåt i tiden till Fredrik Thorssons omskrivna kommittéslakt år 1922 saknades inte — låt vara att denna kommittéslakt i den undersökande historieforskningens ljus inte ter sig så särskilt märklig. Hos allmänheten gör sig sådana här utspel. Det vet ju alla att när djävulen vill hindra att något vettigt uträttas, då tillsätter han en kommitté. Kommentarerna i pressen över hela den politiska skalan var också rätt positiva. Handling är att föredra framför begrundan och prat — och kommittéväsendet kostar dessutom en massa pengar. Jag och några partikolleger tillhörde de få som höjde ett varnande finger —i tidningsartiklar och i motioner här i riksdagen. Vi menade, och vi menar fortfarande, att i viktiga frågor måste det första krav som ställs vara att riksdagen vet vad den beslutar, när ärendet passerar över riksdagens bord. Med den intensitet som numera präglar riksdagsarbetet är det nödvändigt, för att det kravet skall kunna uppfyllas, att det finns ett gediget underlag när frågorna når detta hus för avgörande. Det så förkättrade utredningsväsendet och den proceduromgång som följer på kommittébetänkandena, dvs. i första hand remissförfarandet och lagrådsgranskningen, skall säkerställa att ett sådant underlag finns. Genom att det i utredningarna ingår personer från olika politiska partier och företrädare för olika sakintressen, främjas en allsidig belysning av de frågor det gäller. Och genom öppenheten i utredningsförfarandet och remissomgångarna kommer frågorna ut till allmän debatt i massmedia. De som sitter i utredningarna får dessutom chansen att lära sig viktiga sakområden ordentligt, vilket är av vikt för den vidare debatten i partier och organisationer och för sakligheten i denna debatt. Det är inte så att de som sitter i kanslihuset — hur duktiga eller hur många de än är — kan ha samlat i sig insikter och kunskaper som i alla lägen är överlägsna dem som finns runt om i samhället. I sak är vi ofta oense, ibland också när en fråga är ordentligt utredd. Om detta är naturligtvis inte mycket att säga. En regering och en riksdagsmajori tet skall självfallet ha rätt att driva igenom beslut i enlighet med den politiska övertygelse man har — så länge man håller sig inom de regler som är givna i grundlag eller annan lag för beslutsfattandet. Men vad man måste kräva är att majoriteten respekterar dessa regler, att man tillfredsställande kan förklara sina förslag och att det finns ett sådant beredningsunderlag att även utomstående kan göra en på fakta grundad värdering. Riksdagen har det slutliga ansvaret för besluten. Det minsta man kan begära är att när t.ex. en lag lämnar detta hus, lagförslaget har beretts på ett sådant sätt att såväl anhängare som motståndare till beslutet kan redovisa beslutets innehåll. Olika myndigheter är satta att verkställa de beslut som fattas i riksdagen. Inte så sällan blir det upphetsade debatter även här i riksdagen om myndigheternas sätt att fullgöra denna uppgift. Det är naturligtvis bra att myndigheternas agerande utsätts för en kritisk granskning — de är ingalunda felfria. Men många gånger sätts myndigheterna i en nästan omöjlig situation, när de skall fatta konkreta beslut med anledning av lagar som passerat riksdagen. De beslut som riksdagen har fattat eller det beslutsunderlag som finns ger inte tillräcklig ledning. Därmed riskerar man dels att myndigheternas beslut går emot vad som möjligen avsetts med riksdagsbeslutet, dels att myndigheterna tvingas att själva avgöra ärenden på eget bevåg, utan att kunna finna relevant stöd i riksdagsbeslutet. Jag tillhör inte dem som tror att vi vare sig i detta eller i något annat avseende kan få någon fullkomlig ordning. Men alla borde vara besjälade av ambitionen att göra besluten här i riksdagen så tydliga och så begripliga som möjligt. Det är, fru talman, många beslut som den nuvarande regeringen och riksdagsmajoriteten har drivit igenom som med stort fog kan kritiseras i de aspekter som jag här tagit upp. I tidigare debatter i den här frågan har jag radat upp många exempel. Man snickrar ihop ett förslag i kanslihuset och driver igenom det i riksdagen, ibland utan att ens låta lagrådet granska förslaget. I många fall, när lagrådet verkligen fått se på förslagen, har lagrådet med stort berättigande klagat i högan sky över att förslagen varit så dåligt förberedda och underlagsmaterialet så bristfälligt att lagrådet inte ansett sig kunna på ett tillfredsställande sätt fullgöra de granskningsuppgifter som grundlagen ålägger lagrådet. ; De som sitter i lagrådet har hög juridisk kompetens, men de är inga allvetande gudomligheter ens de. Även de är för sin juridiska och författningsmässiga bedömning av framlagda förslag beroende av ett fullödigt utredningsmaterial och kunniga remissinstansers synpunkter. Det borde verkligen vara ett allvarligt memento för regeringen, när lagrådet — ett helt opolitiskt organ — gång på gång ser sig tvingat att komma med denna typ av allvarlig kritik mot regeringsförslagen. Men det verkar som om regeringen och riksdagsmajoriteten tar detta väldigt lätt — de tåter sig inte hejdas utan går på som förut. Vi får ständigt nya exempel. Jag haritidigare debatter radat upp exempel som jag inte skall upprepa nu. Men jag kan erinra om några händelser som nyligen har timat och som visar på brister i föreberedelsearbetet och att kunskapen om vad riksdagen beslutar inte har varit särskilt utbredd. Vi har i höst här i riksdagen i olika omgångar haft en debatt om löntagarfondernas status. De som införde löntagarfonderna har inte kunnat förklara vad de är för någonting och hur de skulle stå i det svenska förvaltningssystemet. Kjell-Olof Feldt förklarade uppgivet i en debatt med mig tidigare i höst att fonderna var innovationer. Det har nu krävts en lång rad domstolsutslag för att få slutligt fastlagt att de är myndigheter och att således vanliga förvaltningsrättsliga regler gäller för dem. Nog borde man åtminstone kunna kräva att förslagsställarna, när de inrättar nya organ, som de dessutom anser vara mycket viktiga, vet vad det är för organ som inrättas och vilka regler som skall gälla för dem. För 14 dagar sedan fattade riksdagen på regeringens förslag beslut om att inrätta ens.k. statsrådslönenämnd. Ingen har ännu lyckats nöjaktigt förklara var i förvaltningshierarkin denna nämnd befinner sig. Det är en beslutande nämnd. Är den över eller under regeringen? Är den över eller under riksdagen? Eller svävar den helt fritt bland stjärnorna? I förra veckan drev regeringen igenom regler om nya fastighetsskatter och lånesubventioner som uppenbarligen ingen vet vad de innebär, hur de skall tolkas eller hur de kommer att slå. Det första förslaget till fastighetsskatter sågade lagrådet sönder och samman — det andra förslaget fick lagrådet för säkerhets skull inte ens se på. Förslaget hade inte utretts i traditionell mening, det hade inte synats av remissinstanser — det var en kanslihusprodukt. Krav på ytterligare utredningar som ställdes i riksdagsutskotten vid det tillfället avvisades av majoriteten. De som ingick i majoriteten ville inte ens själva få hjälp med att komma till bättre insikt om vad de skulle besluta i kammaren. Vi har i dag nyligen behandlat förslaget om förnyelsefonder. Det är ett förslag som inte har utretts i traditionell mening, ett förslag som inte har varit på remiss, ett förslag som inte har granskats av lagrådet. Likafullt har riksdagens majoritet nu beslutat att anta detta förslag. Det är att beklaga att utskottens möjligheter att reparera åtminstone en del av regeringens försummelser på det här sättet beskärs. Det måste praktiskt taget alltid vara ett mer avsevärt men för alla som drabbas att en dålig lag passerar riksdagen än att beslutet skjuts upp kortare eller längre tid för att man skall kunna få underlag för att analysera, bearbeta och förbättra förslagen. I det utskottsbetänkande som nu föreligger till beslut har vi tagit upp dessa frågor, ursprungligen i en centermotion. Motionen har avstyrkts av en utskottsmajoritet som består av socialdemokraterna och moderaterna. En för centern och folkpartiet gemensam reservation har lämnats. Vi tycker från centerns sida — och jag utgår från att det också är folkpartiets uppfattning — att detta är mycket viktiga frågor. Vi bör sannerligen inte blunda för dem eller stryka med en ursäktande hartass över regeringens agerande när det gäller att förbereda de beslut som vi slutligen har ansvar för här i riksdagen. Islutet av den debatt som fördes om förnyelsefonderna förekom en hel del märkvärdiga yttranden. Vpk:s representant i den debatten, Lars-Ove Hagberg, sade att det man från den borgerliga sidan använde sig av var lagrådsremisser och andra formella hinder. Om Nils Berndtson, som är medlem av konstitutionsutskottet, är här, skulle jag gärna vilja fråga vad han tycker om en sådan karakteristik. Är lagrådsgranskningen, som vi lade ner mycken möda på att grundlagfästa för ett antal år sedan, att betrakta som en formell fint? Sedan hörde jag att Kjell-Olof Feldt gick in i debatten. Han använde ungefär samma uttryck. De som var motståndare till förslagen använde finter och knep, sade Kjell-Olof Feldt, med anledning av kraven på remiss till lagrådet av det förslag som varken hade utretts, remissbehandlats eller lagrådsgranskats. Det var alltså finter och knep, enligt finansministern. Han sade också att om man använde lagrådet för att omintetgöra beslut i riksdagen misskrediterade man institutet. Vad i all världen menade han med det? Lagrådet skall naturligtvis inte utnyttjas för att förhindra beslut i riksdagen. Lagrådet skall utnyttjas för att granska regeringens förslag till riksdagen innan de kommer hit. I den diskussion som fördes sedan sade Arne Gadd att han minsann i fortsättningen skulle medverka till att krav på lagrådsgranskning från utskottsminoritetens sida skulle tillgodoses. Han omvände sig tydligen under galgen. Men, märk väl, i dessa formuleringar ligger en missuppfattning av hur lagrådsinstitutet skall användas. Regeln skall vara att ärendet är lagrådsgranskat när det kommer hit. Bestämmelserna om att t.o.m. en minoritet i utskottet har möjlighet att kräva att ett ärende skall lagrådsgranskas har kommit till som en säkerhetsventil, som man inte trodde att man skulle behöva tillgripa. Det skall alltså tillhöra undantagen att regeringen har försummat lagrådsgranskningen, och då skall riksdagsutskotten kunna rycka in och reparera den skada som har åstadkommits. Jag skulle kunna fortsätta den här debatten en god stund, men det kan räcka med det jag har sagt nu. Jag tycker att redan det jag har sagt, fru talman, verkligen visar att de krav och synpunkter som vi för fram i vår reservation är väl värda att beaktas om lagstiftningens kvalitet och riksdagens anseende som lagstiftare skall kunna upprätthållas. Bakom den här reservationen står som sagt centerns och folkpartiets representanter. Jag lyssnade på fru talmannens inlägg om de här frågorna i debatten om fastighetsskatten. Jag har lyssnat på Lars Tobissons inlägg om de här frågorna i debatten om förnyelsefonderna i dag, och jag måste säga att om det är någon konsekvens i de resonemang som dessa värderade ledamöter av kammaren har fört i just de här frågorna, måste ni i den kommande voteringen rösta med centerreservationen.

Fru talman! Det statliga utredningsväsendet har vid olika tillfällen utsatts för kritik, ofta en berättigad sådan. Det har gällt kostnaderna, det har gällt antalet utredningar, det har gällt sammansättningarna av dem, och det har inte minst gällt den tid de arbetat. Resoluta finansministrar har också ingripit vid olika tidpunkter. Vi har den berömda Thorssonska kommittéslakten 1922 och finansminister Wohlins motsvarande slakt 1928. Även 1938 blev det en nedskärning av antalet kommittéer. Jag vill också erinra om den kritik som kom från Göran C.O. Claesson i hans bok ”Statens ostyriga utredande” 1972. Reservanterna kritiserar nu från delvis andra utgångspunkter själva utredningsväsendet, särskilt att man efter 1982 i allt större utsträckning kommit att verkställa de nödvändiga utredningarna inom departement och ämbetsverk. Reservanterna efterlyser mer av beredningsarbete i parlamentariskt sammansatta utredningar. De parlamentariskt sammansatta utredningarnas betydelse har växlat genom tiderna. Under 1920-talet — minoritetsparlamentarismens tid — spelade de parlamentariska utredningarna en stor roll, inte minst för kompromissarbetet. Från 1930-talet och fram till 1970-talet — i stort under majoritetsparlamentarismens skede — minskade betydelsen av de parlamentariska utredningarna. Under åren 1976-1982 - den borgerliga tiden — skedde en uppgång för det parlamentariska inslaget, och efter 1982 blev det på nytt annorlunda. Konstitutionsutskottet uttalade 1983 att effektivitet och allsidig belysning i de flesta fall bäst tillgodoses i parlamentariskt sammansatta utredningar. Konstitutionsutskottet står fast vid detta, men anser också att man inte vill binda regeringen. Den bör från fall till fall avgöra vilken utredningsform som är den bästa att använda. Vi moderater ansluter oss till detta. Vi vill inte binda en regering vid en viss utredningsform — allra minst i en situation då vi kan hoppas att vi efter september nästa år kommer att få en ny regering. Då blir det ett veritabelt augiasstall som skall röjas upp, och då blir det nödvändigt med både effektivitet och skyndsamhet i beredningsarbetet. Men när det gäller frågor av principiell vikt finns det all anledning att hålla fast vid kravet på parlamentariska utredningar. När det däremot gäller just beredningsförfarandet i många av de förslag som lagts på riksdagens bord, finns det all anledning att instämma i Bertil Fiskesjös kritik. Vi har också i ett särskilt yttrande fört fram våra betänkligheter mot tendenserna i regeringens beredningsförfarande. Alltför många ogenomtänkta, slarviga och hafsiga förslag har presenterats för riksdagen. Dessutom har det klart brustit när det gäller både remissbehandling och lagrådsgranskning. Däri har Bertil Fiskesjö alldeles rätt. Men detta är dock något som kontinuerligt granskas av konstitutionsutskottet och sedan i vederbörlig ordning behandlas då dechargebetänkandet presenteras för riksdagen. Avslutningsvis vill jag, fru talman, framhålla att noggrannhet, snabbhet och effektivitet i beredningsarbetet måste kunna förenas utan att regeringen alltför starkt klavbinds av riksdagen. Vi moderater vill alltså inte binda regeringen vid en viss utredningsform, vilket vi anser att reservanterna vill göra. Däremot är vi beredda att instämma i kritiken mot regeringens bristande remissbehandling och mot bristerna i lagrådsgranskningen. Vi anser emellertid att vi kan återkomma till detta i dechargedebatten.
Fru talman! Jag är litet förvånad över Birger Hagårds inlägg. Han refererar till utskottsuttalanden som gjordes förra gången vi behandlade denna fråga. Dessa uttalanden av utskottsmajoriteten var då lika allmänt välvilliga som nu. Vad Birger Hagård kunnat konstatera är att dessa uttalanden inte haft någon effekt; regeringen har inte brytt sig om detta, och då får man ta till skarpare och klarare ord. Sedan har vi som pärlor på ett pärlband haft alla dessa dåligt beredda förslag med försummade utredningar, med försummad remissbehandling och med försummad lagrådsgranskning. Jag är verkligen förvånad över att Birger Hagård inte kan instämma i våra krav sådana de är uttryckta i reservationen, särskilt med hänsyn till de uttalanden som andra moderata ledamöter av denna församling har gjort i dag och tidigare. Det verkade å andra sidan på mig som om Birger Hagård på något vis vill tolerera den nuvarande ordningen för att kunna ursäkta om en eventuellt kommande annan regering skulle bete sig på samma sätt. Han sade att här krävs minsann snabba beslut, effektivitet och skyndsamhet. Ja, det beror ju på hur svåra frågorna är. Om det nu skulle bli något slags gemensam borgerlig regering, skall vi inte bete oss på samma sätt som denna regering har gjort. Det hoppas jag att Birger Hagård är ense med mig om. Om jag sitter i konstitutionsutskottet med en sådan ny regering, kommer jag att vara precis lika kritisk mot den som jag har varit mot den socialdemokratiska regeringen. Det gäller, Birger Hagård, den slutliga lagstiftningsprodukten, som skall ut från detta hus och tillämpas av domstolar och förvaltningsmyndigheter och som alla människor i vårt land skall rätta sig efter. Det gäller ytterst omvårdnaden om allmänheten. Det finns som regel inget skyndsamhetskrav som kan ursäkta beslutshetsen.

Fru talman! Nej, Bertil Fiskesjö, vi är nog i stort sett överens när det gäller de centrala punkterna. Dock sönderfaller reservationen såvitt jag förstår i två delar. Den ena delen kritiserar med all rätt bristerna i beredningen både när det gäller remissbehandling och när det gäller lagrådsgranskning. I det sammanhanget är vi helt överens, även om jag vill påpeka att det finns möjligheter att komma tillbaka till detta i själva dechargegranskningen. Den andra delen, där reservanterna vill trycka på att de parlamentariskt sammansatta utredningarna nästan skall vara den normala beredningsformen, vill vi emellertid inte riktigt instämma i. Vi anser att det kan vara nödvändigt att finna andra beredningsformer. Man kan såsom den nuvarande regeringen gör arbeta med utredningar inom departement och ämbetsverk eller också hitta andra lösningar. Självfallet utgår jag från att det inte får bli fråga om det hafs och slarv som utmärker den nuvarande regeringen. Det trodde jag emellertid var en självklarhet som inte behövde påpekas.
Fru talman! Jag känner inte igen Birger Hagårds beskrivning av vad reservationen innehåller. Vi säger där att det när det gäller viktiga frågor är nödvändigt att arbetet sker i utredningar, där olika åsiktsriktningar och intressen i samhället är representerade. Vi betonar starkt effektivitetskravet och har ingenting emot att det går snabbt. Men arbetet skall göras noggrant — det är själva poängen — och under så stor insyn som möjligt från så många grupper som möjligt. Utredningar behöver inte ta en förfärlig tid. Jag har själv suttit i en utredning, som sysslade med mycket komplicerad materia. Vi var klara på sex månader. Det är fråga om vilka resurser man satsar och hur man kan engagera utredningens ledamöter. Utredningen skall gå på remiss. Själva remissförfarandet är enligt min mening oerhört viktigt för att få in relevanta synpunkter från kunniga instanser i samhället och för att få till stånd en allmän debatt. Om jag granskar de allmänna synpunkter som moderater här i kammaren har framfört samt Birger Hagårds synpunkter, kan jag inte finna att det i reservationen finns någonting som kan stöta bort er. Jag var tidigare närmast benägen att se det som en blunder att ni inte var med på reservationen, men efter Birger Hagårds energiska försvar för att ni inte är med på den förstår jag att det i varje fall var en övertänkt blunder.
Fru talman! Vad vi moderater gör är alltid övertänkt. I reservationen finns det uttryckssätt som kan vara besvärliga att ansluta sig till: ”I effektivitetskravet ingår också att ämnet blir föremål för en allsidig belysning. Detta sker enligt utskottets mening bäst i parlamentariskt sammansatta utredningar.” Det är den klavbindningen som vi inte vill vara med om.

Fru talman! Bertil Fiskesjö återkommer i sin reservation och i sitt anförande till vad vi diskuterat vid flera tillfällen under de senaste åren. Så här i riksdagens final vill jag enbart notera att vi inom utskottet är betydligt mera eniga om att slå vakt om den traditionellt svenska beredningsmodellen än som kunde framgå av Bertil Fiskesjös anförande. Jag upplever hans beskrivning av den nuvarande socialdemokratiska regeringens intentioner som en karikatyr. Bertil Fiskesjö bör väl ändå inte ifrågasätta de socialdemokratiska KU-ledamöternas ärliga vilja, då vi ställer oss positiva till parlamentarisk representation i kommittéerna, är för ett vidsträckt remissförfarande och bejakar lagrådets möjligheter att spela en roll på det lagtekniska området. Jag bestrider påståendet i reservationen att regeringen skulle vilja att en allt större del av utredningsverksamheten skall försiggå internt i departementen och ämbetsverken. Den möjligheten bör hållas öppen, men den kommer inte att bli den dominerande delen av utredningsverksamheten, och det är den inte heller i dag. Beträffande regeringens inställning i övrigt vill jag påpeka, såsom också Birger Hagård gjort, att när regeringen tar ställning till om det skall bli lagrådsremiss eller ej befinner den sig alltid under lupp vid konstitutionsutskottets granskning. Det är därför meningslöst att komma med något tillkännagivande till regeringen under detta avsnitt. Varje regering vet ju att konstitutionsutskottet bevakar dess sätt att följa reglerna beträffande beredningsprocessen. Med denna motivering yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.
Fru talman! Jag skulle vara glad om den beskrivning som Olle Svensson ger vore rättvisande, men det är den inte. Vi har ju fått det ena fallet efter det andra här i kammaren som har vållat mycket stor debatt, där man just har ifrågasatt om frågorna varit tillräckligt beredda. Lagrådet har gång på gång sagt sig icke kunna fullfölja de uppgifter som rådet är ålagda i grundlagen, därför att det underlagsmaterial som regeringen har presenterat är för dåligt. Det är vad som står i det ena lagrådsyttrandet efter det andra. Hur i all världen kan man då säga att regeringen lever upp till de krav som författningen ställer på noggrann utredning av de ärenden som skall komma till riksdagen? Sedan säger Olle Svensson att åtminstone i KU ser vi till att lag och ordning följs. Ja, i stort sett. Jag måste säga att konstitutionsutskottet är ett anständigt utskott. Men det finns undantag. När den socialdemokratiska regeringen för ett par år sedan i stor hast på LO:s beställning ville genomföra rätt till avdrag på skatten för fackföreningsavgifter, var det ett förslag som inte hade utretts, som inte hade remissbehandlats och som inte hade lagrådsgranskats. Då bad vi som utgjorde minoriteten i utskottet att åtminstone lagrådet och datainspektionen, eftersom det fanns integritetsaspekter i ärendet, skulle få se på det. Men se, det var stopp! Inte ens konstitutionsutskottet, som ju annars är ett hyggligt och hederligt utskott, kunde fungera under den majoritet som nu bestämmer i utskottet. När det gäller krav på ytterligare utredning och på lagrådets hörande bör majoriteten vara mycket lyhörd för minoriteten. Det är i allas intresse. Tidpunkten när ett förslag framläggs kan inte få vara avgörande för hur noggrann beredning av ärendet som görs. Den lagprodukt som kommer ut skall tillämpas på ett lika noggrant sätt, oavsett om regeringen har haft bråttom eller ej. För den skull kan inte skyndsamhetsmomentet vara avgörande, utom i ett litet antal fall när Hannibal står utanför portarna!

Fru tälman! Såsom Bertil Fiskesjö själv medgav kommer dessa frågor att bli föremål, för granskning i konstitutionsutskottet. Därvid har man att ta hänsyn till riksdagsordningens bestämmelser, som innebär inte bara skydd för minoriteten, utan också garantier för att majoriteten inte skall få hinder på grund av ovidkommande omständigheter. Jag tycker att Bertil Fiskesjös nattiné-monolog härmed kunde upphöra. Vi får möjlighet att återkomma i frågan.
Fru talman! Jag ber först att få yrka bifall till reservationen — jag minns inte om jag gjorde det förut. Det är inte så att riksdagen skall sabotera beslutsfattandet. Vi skall självfallet fatta beslut. Men det enklaste sättet att hindra att det uppkommer frågor om fördröjning av beslut är att regeringen på förhand ser till att ärendena är så utredda att vi inte behöver diskutera ytterligare insamlande av material eller remiss till lagrådet. Som jag sade i mitt inledningsanförande är det primärt regeringen som är ålagd att höra lagrådet, innan frågan går till riksdagen. Bestämmelsen om minoritetens rätt i utskottet har tillkommit som en säkerhetsventil. Tanken är inte att den skall behöva tillämpas och åberopas ideligen.
Fru talman! Bara en anmärkning. Visa litet tecken på självrannsakan, Bertil Fiskesjö! När ni talar om dåliga lagar och dåligt beredda lagar kan det också bygga på politiska värderingar. Jag tror detta gäller vare sig vi eller ni är i regering resp. opposition. Låt oss i stället få den mera breda undersökning som konstitutionsutskottets granskning kommer med hellre än dessa svepande omdömen att just socialdemokratin skulle bereda ärendena särskilt dåligt. Låt oss göra jämförelsen med ett större material och litet mera objektivt än Bertil Fiskesjö har gjort här i dag.